Herr talman! Att flyktingoch invandrarpolitiken tilldrar sig väldigt stort intresse inte bara i denna kammare utan även utanför huset får vi uppleva varje dag. I denna riksdagens kammare ägde ju en stor flyktingdebatt rum för bara en vecka sedan — och nu står vi här igen. Kanske har vi inte förnyat våra argument så mycket, men detta är en viktig fråga. Jag beklagar att inte invandrarministern är här i dag, men jag har väl också viss förståelse för att det i dag råder minst sagt turbulens. I moderaternas partimotion i år slår vi fast att den svenska flyktingpoliti ken även fortsättningsvis skall vara öppen och generös. Vi anser att flyktingoch invandrarpolitiken skall bygga på FN:s flyktingkonvention kombinerad med en generös tillämpning av densamma. Med en individuell bedömning i det enskilda ärendet skall de flyktingar som kommer till vårt land och söker en fristad här tas emot på ett värdigt sätt. En bra flyktingpolitik är inte enbart detsamma som att var och en får komma in i landet och ges politisk asyl; det handlar också om att man inte skall bli betraktad som ett socialfall. Vederbörande skall så snart som möjligt komma ut i arbetslivet och integreras i det vanliga samhället. Detta är mycket viktigt! Flyktingarna, våra invandrare, är ju en resurs och vi skall också uppfatta dem så. Jag vill återigen slå fast att det beslut som regeringen fattade den 13 december 1989 var nödvändigt i den situation som vi då befann oss i. Sverige har enligt lag en s.k. resursanpassad flyktingoch invandrarpolitik. Detta kommer inte så ofta fram i debatten, men så är det förvisso. Det framstod som helt klart att våra resurser helt enkelt inte räckte till. Det fanns 23 000 24 000 personer på förläggningar i olika delar av landet, därav hade ca 7 000 arbetsoch uppehäållstillstånd här i landet. Varje vecka kom mellan 700 och 1300 nya asylsökande hit. Vi vet ju alla hur flyktingmottagandet gick till: det var icke människovärdigt! Det är dåligt att vi inte har kunnat bereda de flyktingar som har fått uppehäållsoch arbetstillstånd vare sig arbete eller bostad. Vi får alla ta på oss en del av skulden för detta. Men med en annan inriktning av arbetsmarknadspolitiken skulle vi nog kunnat nå betydligt längre på detta område. Detta lägger vi fram förslag om i vår partimotion. Vi moderater har ju hela tiden hävdat att vi i Sverige skall ha en flyktingpolitik som baseras på FN-konventionen, kombinerad med en generös tilllämpning av den. Den utlänningslagstiftning som vi fattade beslut om för snart ett år sedan, i juni 1989, innebar uppenbarligen att Sveriges flyktingoch invandrarpolitiska lagstiftning av omvärlden uppfattades som världens mest generösa. Ändå skall vi tänka på vilken debatt som föregick det beslutet. I artikel efter artikel och i debatterna här i riksdagen framställdes saken på det sättet att vi gjorde något alldeles förfärligt. Detta gjorde att allt fler människor sökte sig till vårt land med det resultat som jag nämnde tidigare. Människor uppfattade att vi hade en otroligt gene Det kanske var något att skryta över — regeringen gjorde det ibland — men till sist insåg även regeringen att den moderata linjen var den enda hållbara. Med den linjen skulle vi också kunna öppna våra portar för en del av de människor som har fått sitta kanske i årtionden på flyktingförläggningar i vår omvärld. Vi skulle alltså kunna öka flyktingkvoten. Jag vet att flera partier är inne på den linjen. Förmodligen kommer det att dröja något innan vi har ändrat vårt mottagande i den riktningen med tanke på att situationen i dag är långt ifrån klarlagd. Det finns mycket stora problem att ta itu med. Det kom väldigt många turkbulgarer till Sverige i slutet av hösten. Det är väl en händelse som ser ut som en tanke att dessa niskor hade fått pass och utresetillstånd endast till Sverige. Det tyder alltså på att människor uppfattade att vi hade en mycket generös politik, som visade sig inte hålla måt tet. Alltså var det nödvändigt för regeringen att fatta det tidigare nämnda beslutet av den 13 december. Det är beklagansvärt att beslutet inrymmer viss retroaktivitet. I fortsättningen måste vi ha en utlänningslagstiftning som är så klar och ger så tydliga signaler till omvärlden att människor vet vad som gäller. Vi får alltså inte skicka fel signaler till omvärlden. Det är viktigt att vi så långt som möjligt harmoniserar vår flyktinglagstiftning med omvärldens. Vi kan inte ha en särlagstiftning i vårt land. Jag noterar, sedan jag i dag har gått igenom de motioner som skall behandlas i socialförsäkringsutskottet, att man från både höger och vänster så att säga har sagt att vi måste ha ett samordnat europeiskt ansvar för flyktingfrågorna. Detta innebär en öppning. Vi moderater har föreslagit att regering och riksdagsmän bör ta förnyade initiativ i t.ex. Nordiska rådet för en ökad harmonisering, men vi vill också få till stånd något av en alleuropeisk konferens i dessa frågor för att skapa ökat samarbete och en ökad harmonisering. Vi vet ju att de här frågorna kan komma att bli än mer brännande framöver när stor etniska grupper söker sig åt olika håll i hela Europa. Då är det viktigt med ett ökad samarbete. Det är naturligtvis också mycket viktigt att vi stöder FN:s flyktingkommissarie i hans arbete. Väldigt många frågor bör hellre och kan på ett mycket bättre sätt lösas i den egna regionen än de kan lösas genom att människor kommer till Sverige som flyktingar. Sverige är dock en mycket främmande miljö för dessa människor. För dem som har politisk asyl här i landet är det beklagligt att vi inte har lyckats få fler ut i arbetslivet. Jag hörde häromdagen att man t.ex. i Gnosjö i Småland med ljus och lykta söker arbetskraft, och jag frågar mig: Varför har inte mängder av dessa invandrare kunnat få arbete där? Vi måste alltså få en betydligt effektivare arbetsförmedling. Och nu vet jag att regeringen har gett ökade resurser till arbetsförmedlingarna. Jag skulle gärna vilja fråga statsrådet, men jag frågar i stället utskottets socialdemokratiske representant: Vilka erfarenheter har man hittills av de åtgärder regeringen har vidtagit när det gäller att ge flyktingarna arbete? Här måste vi sätta till alla klutar, för det är icke värdigt att människor skall vänta i åratal på förläggningar. Jag skall be att få återkomma i en replik.

Fru talman! Liksom andra delar av den socialdemokratiska regeringens politik har även flyktingpolitiken kollapsat sedan några månader tillbaka. Sedan december förra året har stora delar av den flyktinglagstiftning som regeringen för mer än ett halvår sedan vältaligt argumenterade för, lagts på hyllan. Vi har gett upp, nu är det gult ljus, ribban har höjts — det är några av de yttranden som har fällts. Det är en panikåtgärd och inte en långsiktigt sund politik som kännetecknar den socialdemokratiska regeringen på den här fronten såväl som på många andra områden. Man har till slut genomfört programmet från Sven-Olle Olsson i Sjöbo, som kritiserades så hårt för några år sedan av samma socialdemokrater. Jag befinner mig i den mycket märkliga situationen att jag försvarar stora delar av det regeringsförslag som lades fram i våras, och jag försvarar det gentemot regeringens egna representanter. De asylsökande som knackar på dörren kommer direkt från inbördeskrig, från diktaturer, från krigsskådeplatser i områden i Europa eller i Europas absoluta närhet. För dem är Sverige en demokrati, ett klart och lysande ljus i mörkret: vi lyser för de förtryckta, för de oppositionella, för de förföljda. Eftersom Sverige respekterar mänskliga rättigheter tror de asylsökande att Sverige också tar emot offren för brott mot mänskliga rättigheter. Men några av dem bedrar sig. Vi ser skakande scener. Bulgarienturkar tar skrämda sin tillflykt till kyrkor. Panikscener utspelas när regeringen tar fasta på de politiska förändringarna i Bulgarien i förtid. Vi ser skräcken lysa i bulgarienturkarnas ögon när de knuffas in i bussarna för att föras i väg. Detta har lett till att bl.a. statskyrkans hela ledarskikt, inkl. ärkebiskopen, har vädjat till regeringen att besinna sig. UNHCR har vädjat till regeringen att ta det litet lugnt. Och vi har alla de olika humanitära organisationer och samfund i Sverige som är mycket djupt bekymrade över denna hårdhet och kyla hos socialdemokraterna. Regeringen utgår från ett antal myter om flyktingarna. T.o.m. i den flyktingpolitiska skrivelsen talar man om att det sker en migration från de fattiga länderna i världen till de rikare, till oss i norr. Men i själva verket kommer flyktingarna inte från de fattigaste länderna, utan de kommer från de av världens diktaturer som ligger i Europas närhet. De kommer från de av världens krigsskådeplatser som gränsar till Europa. Och det finns inget utrymme i verkligheten för teorin att det är människor som kommer till Sverige för att de är fattiga. I själva verket är det skyddsbehovet som driver dem till Sverige, och det är skyddsbehovet som borde vara det centrala när vi skapar en flyktingpolitik i Sverige. Det hade varit så enkelt för regeringen att ha stadga nog att invänta de förväntade politiska ändringarna i Bulgarien och låta bulgarienturkarna stanna så länge som de hyser den välgrundade fruktan för förföljelse som det talas om i Gentvekonventionen. Det hade varit så enkelt! Tänk vilken splittring och vilken polarisering man hade sluppit i Sverige! Och man hade sluppit att förse de främlingsfientliga strömningarna i Sverige med argument för deras sak, om man i stället hade valt den linjen. Vi andra, som inte har samma möjligheter att stålsätta oss mot flyktingars skyddsbehov, har svårt att uthärda spädbarnens oroliga gråt och föräldrarnas maktlöshet när de avvisas från Sverige, inte för att de inte behöver skydd utan därför att Sverige saknar materiella möjligheter att ta emot dem. Detta betyder inte att vi i folkpartiet blundar för svårigheterna i flyktingmottagningen. Mer och mer står det klart att vi har ett systemfel i hela mottagningen. Starka, initiativrika människor som förmått fly med sin familj under svåra omständigheter och under avsevärt mod, behandlas när de kommer till den svenska gränsen som hjälplösa paket. De stoppas in för förvaring i förläggningar utan att veta hur länge, utan att kunna organisera sina liv, utan att kunna ta kontakt med vänner och släktingar som finns i Sverige, utan att kunna arbeta och göra rätt för sig, utan att kunna skapa sin egen tillvaro. Ofta anställs extra personal för matlagning och städning, för administration och kontroll, samtidigt som de asylsökande lämnas utan arbete, utan meningsfulla uppgifter — att känna sig nyttiga med eller att fördriva den långa väntan med. Svenskundervisningen har fått svidande kritik för ineffektivitet, för långsamhet och för att den i sig utgör ett hinder för flyktingar med arbetstillstånd när det gäller att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Vi har i vårt flyktingmottagningssystem skapat en socialfallsfabrik i stället för ett värdigt mottagande. Vi hospitaliserar människor, vi tar ifrån dem deras initiativkraft, och vi skall inte i så fall vara förvånade över de problem som uppstår i slutändan. Det behövs en ny struktur, en ny syn på flyktingens egna resurser. En sådan modell — att utgå från flyktingens egna resurser — är vad vi skulle behöva för att få flyktingmottagandet på rätt köl. Låt flyktingarna välja själva om de vill bo på förläggning eller hos vänner eller hos släktingar efter den första utredningen! Låt dem som vill ta sig fram själva också göra det, söka arbete och flytta till den kommun som kan bjuda på arbete! Skapa arbetsmöjligheter även för ”väntare”! Avreglera och lita till flyktingarnas inneboende resurser! Så skapas det också mer resurser i Sverige, både penningresurser och känslomässiga resurser, för en generös flyktingpolitik. Så slår vi sönder stora delar av den socialfallsfabrik vi har. Och så tar vi vara på den kraft som finns hos flyktingarna själva. Vi måste utöver detta också slipa bort andra friktionspunkter som finns mellan invandrare och svenskar. Vi behöver motarbeta den tendens som finns i vissa kommuner, att särbehandla flyktingar genom att låta dem gå före i bostadskön. Vi skulle behöva omvandla bosättningsbidraget till ett lån. Det har fungerat förut och borde kunna fungera i framtiden. Det skulle också göra att flyktingar skulle leva mera efter de regler som vi svenskar lever efter. Vi behöver också sätta locket på vår rädsla för att skapa bostäder under en övergångstid med lägre standard än vad man har normalt i svenska hem i motsvarande situation. Framför allt behöver flyktingar få tillfälle att arbeta så fort som möjligt. Det tjänar inte bara flyktingpolitiken på, utan också den ekonomiska politiken. Rolf Edberg, en f.d. socialdemokratisk landshövding, har nyligen skrivit i Värmlands Folkblad om den bitterhet han känt inför åtstramningen av flyktingpolitiken: ”I fjol begick socialdemokratin sitt 100-årsjubileum. Vid möten runt om i landet sjöng man den gamla kampsångens ”människovärdet vi fordra tillbaka”. Vilka vi? Vi trygga? Fanns inte längre trakasserade medmänniskor från Europas och andra kontinenters fattigländer med i kravet på människovärde? Har den blekts, den självklara solidaritet över gränserna som från början gav den starka ränningen i socialdemokratins ideologi?” när det gäller flyktingarna? Om ni återfinner den, så är ni välkomna att återigen sträcka ut handen till folkpartiet.

Fru talman! Antalet flyktingar i världen är ungefär dubbelt så stort som antalet svenskar. De flesta av dessa flyktingar finns i redan fattiga länder med mycket små möjligheter att bereda flyktingarna en människovärdig tillvaro. Dessa flyktingars tillvaro är också mycket sällan människovärdig. Den lilla rännil av världens flyktingström som når Sverige uppgick förra året till en dryg tusendel av detta stora antal flyktingar. Jag tror att det är viktigt att vi har detta perspektiv klart för oss när vi diskuterar de svenska problemen med flyktingmottagandet.

Det är viktigt att det finns en fristad för människor som tvingas fly från sitt hemland. Det är också grunden för den svenska flyktingpolitiken. FN konventionen berör egentligen endast en del av alla de människor som behöver söka sig en fristad, nämligen de som utsatts för politisk förföljelse direkt från den berörda statsmakten. I Sverige har vi länge haft traditionen att även ta emot andra flyktingar än konventionsflyktingar, om den förföljelse som dessa flyktingar är utsatta för är likvärdig med den förföljelse som konventionsflyktingarna utsätts för. Jag tror att vi måste inse att denna möjlighet måste finnas också i framtiden. Mot denna bakgrund var det naturligtvis tragiskt med den inskränkning i det svenska flyktingmottagandet som det fattades beslut om här i riksdagen före jul. Ändå motsatte vi i centern oss inte denna inskränkning. Anledningen till det var att centern anser att när vi i Sverige tar emot flyktingar måste vi också kunna göra det på ett någorlunda rimligt sätt. Vi måste verkligen kunna bereda flyktingarna en fristad, och vi måste kunna bereda dem mänskliga levnadsvillkor. Om vårt flyktingmottagande blir tillräckligt kaotiskt, undergräver vi det svenska folkliga stödet för detta flyktingmottagande och därmed våra förutsättningar att långsiktigt föra en generös flyktingpolitik. Eftersom det svenska flyktingmottagandet i praktiken hade brutit samman ansåg vi i centern att vi fick finna oss i en tillfällig begränsning av det slag som infördes före jul. Man kan emellertid kritisera element i detta beslut, t.ex. att det fick en retroaktiv karaktär. Jag tycker att det var ganska principvidrigt. Jag har också personligen kritiserat det sätt på vilket man har hanterat turkbulgarerna i Sverige. Min bedömning är att man har visat en alldeles för stor iver att skicka hem dem till Bulgarien utan att försäkra sig om att omständigheterna när de kommer dit är godtagbara. Rimligen bör de återvända till sitt land, men brådskan var verkligen onödigt stor. Det intressanta nu är emellertid hur vi skall gå vidare. Jag förutsätter att den inskränkning i det svenska flyktingmottagandet som nu har genomförts inte skall permanentas utan att vi i Sverige skall återgå till en vidare tolkning av flyktingbegreppet. Men då måste vi också se till att vi kan hantera den situation som uppstår, så att inte ett nytt kaos utbreder sig. Om invandrarministern hade varit här, vilket jag nog anser att hon borde ha varit, hade jag > bett henne redovisa hur regeringen nu tänker planera, så att ett nytt flykting kaos inte uppstår. En lång rad åtgärder kan behöva vidtas. Vi måste förbättra vårt flyktingmottagande. Vi måste komma fram till en samsyn mellan stat och kommuner, alla kommuner, om hur flyktingmottagandet skall gå till, så att kommunerna ställer sig bakom den svenska flyktingpolitiken. Vi måste kanske också införa ett effektivare prövningsförfarande, så att vi kan försäkra oss om att de flyktingar som vi tar emot verkligen är berättigade till en fristad i Sverige. Vi kanske måste ha ett bättre informationssystem, så att människor i de länder som flyktingarna kommer från vet bättre vilka möjligheter de har att verkligen bli mottagna i Sverige. Nu är det ju en tragedi varje gång en familj kommer till Sverige och sedan måste sändas tillbaka på grund av att den inte uppfyller villkoren. Det är stora uppoffringar som ligger bakom varje försök att få asyl i Sverige. Därför är det viktigt att dessa människor, innan de söker sig till Sverige, vet vilka förutsättningarna är. Inte minst viktigt är det, vilket flera talare har nämnt här tidigare, att vi får en bättre samordning när det gäller flyktingpolitiken mellan de olika europeiska länderna. Det är helt klart att om några länder för en väsentligt annorlunda flyktingpolitik än övriga blir fördelningen mycket ojämn i fråga om flyktingmottagandet i Europa. Det kan också skapa helt orimliga situationer. Jag hoppas alltså att regeringen verkligen utnyttjar den här perioden med ett mer begränsat flyktingmottagande, som vi olyckligtvis har fått acceptera, för att se till att vi i Sverige blir bättre rustade att återgå till den mer generösa tolkningen av den svenska flyktingpolitiken som vi traditionellt har haft och som jag förutsätter att vi skall ha också i framtiden.

Fru talman! Flyktingar skall vi ta emot därför att de behöver skydd. Invandrare blir de som bedöms ha så stort skyddsbehov att de får stanna i Sverige. Det vore bra om vi kunde renodla debatten litet bättre när det gäller dessa frågor. När vi diskuterar flyktingpolitik uttalas ofta en uppsjö av argument för och emot att vi skall ta emot flyktingar till vårt land, argument som att vi skall ta emot flyktingar för att det berikar vår kultur eller för att vi behöver arbetskraft. Andra argument är att vi inte skall ta emot mer än ett visst antal flyktingar därför att vår dimension av flyktingmottagningen bara klarar av ett visst antal eller därför att utlänningsfientliga stämningar kan blossa upp i bostadsbristens Sverige. Alla dessa argument, fru talman, utgår från oss själva och våra behov. Alla dessa argument medverkar till att sprida och underblåsa invandrarfientliga stämningar på grund av att de är egocentriska i sina utgångspunkter. Om våra invandrare kan bidra till att berika vår kultur och kan bidra till att öka vårt välstånd genom sitt arbete är det naturligtvis bra. Hur vi på bästa sätt skall tillvarata resurserna och skapa bästa möjliga förutsättningar för detta är invandrarpolitiska frågor. Den av riksdagen fastställda invandrarpolitiken är nu mer avlägsen än någonsin, därför att det arbete som invandrarverket tidigare bedrev har upphört till förmån för akuta insatser inom flyktingmottagningen. Invandrarpolitiska frågor bör i större utsträckning behandlas inom olika områden som skola, barnomsorg, sjukvård, arbetsmarknad, osv. Naturligtvis behövs invandrarverket. Det skall ta ansvar för specifika invandrarfrågor. Invandrarpolitiska frågor hör samman med andra inrikespolitiska frågor som berör landets invånare. Jag började mitt anförande med att säga att flyktingar skall vi ta emot därför att de behöver skydd, och jag vill komma tillbaka till detta. Flyktingpolitik och utrikespolitik hör samman. I Europa har mycket hänt under den senaste tiden i fråga om mänskliga rättigheter, murar har rivits, gränser har öppnats och tyranner har fallit. Dessa steg mot större öppenhet och demokrati gläds vi alla åt, men vi får inte i den glädjeyran glömma bort att det finns en värld bortom Europa, en värld där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Avrättningar i Iran, gasbombningar i Irak, massaker i Kina, tortyr i Turkiet, — ja. övergreppen är många och sker dagligen. Massmedias reaktion är att om övergreppen sker ofta och sker långt från vårt land så förlorar de snabbt nyhetsvärde. Men våra röster, vårt engagemang och vår upprördhet behövs. Dessa regimer behöver röster som envist och oförtröttligt fördömer brott mot mänskliga rättigheter. Brott mot mänskliga rättigheter är den främsta orsaken till att människor söker en fristad i vårt land. Vad Sverige gör för att påverka och förbättra situationen för mänskliga rättigheter i olika länder samt vår målsättning för flyktingmottagandet, som det är uttalat i utlänningslagen, är frågor som hör ihop och som bör debatteras tillsammans. Med utgångspunkt i flyktingarnas behov blir det absurt att tala i termer av ett visst antal, brister i administrationen och kulturberikning. Att behålla en human och generös flyktingpolitik tycker vi i vpk är en självklarhet. Sverige bör där framstå som ett positivt exempel när egoismen breder ut sig och solidariteten krymper i EG-län Sverige är ett litet land men ändå betydelsefullt i FN:s arbete. Vi har tagit många initiativ och arbetar för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i världen. För att vi skall kunna fortsätta på den vägen med framgång och trovärdighet bör vår flyktingpolitik även fortsättningsvis vara generös. Vpk anser att bestämmelserna i 3 kap. 4§ andra stycket 2 utlänningslagen om särskilda skäl att inte bevilja asyl bör avskaffas. Redan innan regeringen fattade sitt beslut i december om en skärpt bedömning skickades många tillbaka till fortsatt förtryck genom hårdare praxis i bedömningen av dem som saknar dokument, genom att inte sätta tilltro till flyktingarnas berättelser. Andra hindrades att komma till landets gränser genom införande av visumtvång för vissa länder och genom att betalningsansvar lades på transportbolagen. Flyktingmottagningen är i kris. Den fungerar inte tillfredsställande. Då syftar jag inte bara på svårigheten att få ut våra invandrare till kommunerna utan även på de missförhållanden som rapporteras från flyktingförläggning arna i dag: avsaknaden av jouradvokatverksamhet, bristen på läkarvård främst för tortyrskadade. Vpk anser därför att en allsidig kommitté snarast måste tillsättas för att se över frågan och komma med förslag till åtgärder för att lösa problemen i den direkta flyktingmottagningen.

Fru talman! Jag har stått många gånger i denna talarstol och talat om flyktingpolitiken i Sverige och flyktingarnas behov av skydd. Det finns en del saker som jag kan komplettera med i dag. Tage Danielsson har skrivit mycket som är tänkvärt, exempelvis: Var gång du värnar om ett träd, en albatross, en älv som hotas av förstörelse, då värnar du dig själv. Det är så att vi behöver behålla respekten för oss själva. Varje gång vi värnar om en annan människa i nöd och i behov av skydd, då värnar vi också oss själva. Det gäller alltså inte bara att värna naturen utan också människovärdet. I Bibeln skrivs: Allt vad du gör mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig. Även om man inte är kristen är detta ett tänkvärt ord — det man gör mot de små människorna i samhället är avgörande för människosyn och livsinställning. Kan man åse hur människor skickas tillbaka till uppenbart förtryck, tortyr, fängelse och ibland till död, då har man kapat en bit av sin egen värdighet. Det är oerhört viktigt. Jag har sett skrivet på bilar och väggar: Vi valde inte flykten. Den valde oss. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att människor egentligen inte flyr till Sverige utan de flyr från någonting som de inte kan stå ut med. En svagare ställning än den en flykting har finns nog inte. Det skulle då vara fångarnas situation. Flyktingarna har ofta varit fångar eller riskerar att åter komma i den situationen om vi inte ger dem det skydd som de behöver. Man har flytt från sitt hemland, har bränt alla broar efter sig, ofta efter en kamp och förföljelse som varat många år, kanske generationer — indianernas förföljelse i generationer och näst intill folkmord, aboriginerna i Australien — de har inte flytt hit men jag nämner dem som ett exempel på långvarigt förtryck — maorierna på Nya Zeeland, palestinier, kurder, kosovoalbaner. En sak är glädjande när det gäller flyktingar. Vår inställning till flyktingar har förändrats och toleransen har ökat, tvärtemot vad man säger i dag. Jag är så pass till åren kommen att jag har kunnat följa denna fråga i decennier. Det är inte så länge sedan som man talade om finnjävlar. De var inte välkomna hit. De var andra klassens medborgare. Det var inte så länge sedan man tyckte att ”norrbaggar” och danskar inte heller hade här att göra. Så småningom, med de friare öppna gränserna, förändrades denna syn hos svenskarna. Det var inte heller så länge sedan — mera nyss — som man tyckte: Vad skall människor från Italien, Jugoslavien och Tjeckoslovakien här att göra? Där har vi ändrat oss. Europeiska flyktingar tas i allmänhet emot ganska vänligt i dag. Men vi sträcker oss inte längre än så. Så fort någon kommer utanför Europa är det besvärligt igen. Jag ser med stor förhoppning fram mot att vi även tar emot sådana flyktingar med öppna armar och inte ser ner på dem. Detta gäller naturligtvis alla människor. Så det har alltså hänt saker när det gäller toleransen. Jag vill se flyktingar som en resurs. De utgör en personell arbetskraftsresurs. I ett läge som vi har i dag är de helt klart en resurs. Vi behöver arbetskraft inom alla områden. De utgör en kunskapsresurs. Många flyktingar som kommer hit har ofta en bra yrkesutbildning eller är akademiker. De ger oss alltså också ytterligare kunskaper. Först kostar flyktingmottagandet ganska stora summor, men sedan hinner de flesta betala av det flera gånger om under sin arbetstid. Dessutom är många av flyktingarna i dag unga och t.o.m. barn. De hinner alltså betala igen många gånger om det vi satsar på dem när de kommer hit. Vilka är det då som har varit med och hjälpt till att bygga upp det Sverige som vi har i dag? Det är många av de flyktingar som har kommit hit. Det är många av de arbetskraftsinvandrare som kom hit. Dessutom är det en annan sak som man sällan hör talas om. Vi försöker göra PR för Sverige på alla sätt och vis. I det sammanhanget utgör återvändande flyktingar, som fått ett skydd här undan en farlig situation, en resurs för Sverige utomlands. Tänk bara på Willy Brandt och Bruno Kreisky! Men vi behöver inte gå till så höga chefer. Det räcker med att tänka på sådana personer som blir affärsmän eller ledare i sina länder. Om de har tagits emot som flyktingar och fått en fristad här kan det utgöra en PR-resurs som bidrar till att bl.a. öka handelsförbindelser, skapa kontakter på kulturella områden och på forskningsområden. Detta nämns det sällan någonting om. Som jag ser det är detta positivt. och jag är övertygad om att många delar min uppfattning. Jag har flera gånger tagit upp förtrycket på förläggningarna. Innan det ifrågavarande beslutet fattades hade jag inte hört talas om något förtryck, men det har kanske förekommit. Det råder nu besöksförbud både för den som besöker förläggningen och för den som vill besöka andra som är flyktingar på förläggningarna. Nu har det beslutats att man skall fylla alla sängar, vilket kommer att ställa till ganska stora besvär. Om en ung familj har en säng över skall denna fyllas av någon. Det har under hela tiden förekommit att fyra unga män, flera kvinnor eller ensamma kvinnor med barn har bott tillsammans. Nu finns det risk för att ett gift par placeras tillsammans med en eller två unga män i samma lägenhet. För oss skulle detta förhållande i vissa fall kanske vara överkomligt, men hur det skulle kännas för muslimer kan vi helt enkelt inte sätta oss in i. En 92-årig turkbulgarisk kvinna har skilts från sina släktingar. Hon har flyttats från Härnösand — där släktingarna finns kvar — till Kiruna. Hon får inte vara nära sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn under sin väntan i flyk Jag har under den senaste tiden hört talas om två typer av undantagstillstånd. Beslutet från den 13 december är en undantagsklausul. Det krispaket som presenterades i dag innebär att det nästan är fråga om undantagstillstånd i Sverige nu när strejkrätten skall beskäras. Här måste finnas någon dold kunskap om kriser som inte är tillgänglig för alla svenskar, inte ens för alla riksdagsledamöter. Vi i miljöpartiet ser en miljökris. När man förstör naturresurser kan inte ens pengar reparera skadorna. Det finns flera miljo ner miljöflyktingar i världen. Vi anser att det finns ett stort behov av ett undantagstillstånd för att reparera miljön. Jag hade för avsikt att ta upp och diskutera några grupper som finns som flyktingar i Sverige, men det får jag återkomma till senare.

Fru talman! Jag blir faktiskt ganska upprörd när jag hör Ragnhild Pohanka påstå att vi skickar tillbaka människor till tortyr och död. Det gör vi inte. Det är bra om den här debatten förs med engagemang, men den skall också föras med kunskap och insikt. Som det sagts i tidigare anföranden har debatten om den svenska flyktingpolitiken varit intensiv under den senaste tiden. Regeringens beslut i december om att endast ge asyl till den som enligt FN:s flyktingkonvention betraktas som flykting och till den som har särskilt starka behov av skydd har vållat många reaktioner. En del tycker att beslutet är en skandal, andra anser att det var ett bra beslut. Vad som hänt är att det svenska flyktingmottagandet befinner sig i kris. Om det inte förhållit sig så, hade allting varit som tidigare. Men under hösten ökade antalet asylsökande mycket dramatiskt. Det kom mellan 1 200 och 1 500 per vecka. Under andra halvåret kom ca 20 000 asylsökande till Sverige. Under en period kom det lika många per månad som det kommer till Norge under ett år. Antalet människor på flyktingförläggningar har ökat från 13 000 vid halvårsskiftet till drygt 26 000 vid årsskiftet. Samtidigt finns det ca 7000 människor på förläggningarna som har uppehållsoch arbetstillstånd, men som inte har någon kommunplats. Dessa ca 7000 människor motsvarar 35 helt fullbelagda förläggningar. Hade de kunnat slussas ut i kommunerna, hade situationen förmodligen varit en annan. Det är bristen på kommunplatser som är det stora problemet. Trots att många kommuner ökat sitt mottagande räcker inte platserna till. Invandrarverket räknar med att kommunerna genom avtal skall ta emot 23 000 personer under 1990— 1992, och dessa platser är, kan man säga, redan intecknade av de människor som i dag finns på förläggningarna. Utslussningen går för långsamt. Under det senaste kvartalet har endast 2500 människor tagits emot i kommunerna. Invandrarverket räknar med att de som i dag får uppehållsoch arbetstillstånd inte kan räkna med en kommunplats förrän tidigast 1991. Vi måste se verkligheten som den är. Det är denna kalla och krassa verklighet som har framtvingat regeringens beslut, och inte någon socialdemokratisk vilja att ändra flyktingpolitiken. Det måste man inse. Jag vill dock påpeka att vi inte har stängt gränserna. Vi har inte satt något tak för hur många asylsökande vi kan ta emot, och vi tar fortfarande emot asylsökande. Det kommer ungefär 700 personer per vecka. Många frivilligorganisationer, asylkommittéer och kyrkor har protesterat mot regeringens beslut och krävt i demonstrationer och i uttalanden att regeringen skall upphäva beslutet. Man frågar sig då: Vad är alternativet? Vilka förslag finns för att göra det möjligt för de flyktingar som har uppehållsoch arbetstillstånd att komma ut i det svenska samhället, att få ett arbete och en bostad? Den frågan riktar jag till Maria Leissner. Fru talman! Debatten om vår flyktingpolitik har till allra största delen handlat om rätten till asyl och om handläggningstiderna. Ibland förefaller det som om engagemanget hos många debattörer enbart räcker fram till beslutet om uppehållstillstånd. Men vår flyktingpolitik handlar ju också om vilka möjligheter till ett mänskligt och värdigt liv vi ger dem som får stanna och vilka möjligheter de har att få ett arbete eller utbildning och en bostad. Skall vi kunna uppnå de mål som vi har för vår invandrarpolitik — jämlikhet, valfrihet och samverkan — måste vi också börja diskutera hur vi bäst hjälper våra invandrare till ett bra liv i vårt samhälle. Trots arbetsmarknadsåtgärder för att invandrare snabbt skall komma ut på arbetsmarknaden och trots bristen på arbetskraft har många flyktingar och invandrare svårt att få ett lämpligt arbete. Arbetslösheten bland invandrare är hög jämförd med arbetslösheten inom befolkningen i övrigt, och många har blivit beroende av socialbidrag under lång tid. Både sociala och ekonomiska skäl talar för att det behövs ytterligare aktiva åtgärder för att invandrarna skall kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Invandrarnas arbetsmarknad finns för det mesta inom låglönebranscher. En bidragande orsak till en snäv arbetsmarknad kan naturligtvis vara bristande kunskaper i svenska. En annan orsak kan vara att vi hittills inte på ett bra sätt tagit till vara invandrarnas utbildning och tidigare yrkeskunskap. Påfallande många invandrarkvinnor är sysselsatta inom låglöneyrken eller i arbeten med otrygga arbetsförhållanden. Kvinnorna har små möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden på grund av dåliga kunskaper i svenska och ingen eller bristfällig yrkesutbildning. Många kvinnor saknar också kun skap om sina rättigheter. Även om invandrarnas och flyktingarnas behov av hjälp för att komma in på arbetsmarknaden främst skall klaras inom den allmänna arbetsmarknadspolitiken, är det bra att regeringen har föreslagit åtgärder som bidrar till att flyktingarna snabbare får en förankring i vårt samhälle. Det reformarbetet består av tre delar. Den första delen är en reformering av svenska för invandrare. Den andra är åtgärder för att utveckla samverkan på det kommunala planet mellan arbetsförmedling och kommun och också mellan olika kommunala organ som arbetar med flyktingmottagande. Den tredje delen är ett nytt system för ersättning till kommunerna. Kommunerna får ett schabloniserat bidrag per mottagen flykting som skall täcka de kommunala kostnaderna och göra mottagandet mer flexibelt och anpassat till den enskilde flyktingen och också stimulera kommunerna att satsa på aktiva åtgärder för att flyktingen skall komma i arbete. Många invandrarungdomar känner i dag en stark oro inför framtiden. Arbetsmarknadssituationen för dem ser ganska mörk ut. Arbetslösheten är högre bland invandrarungdomar än bland svenska ungdomar. Det finns därför anledning att vara uppmärksam på invandrarungdomarnas situation när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Många klarar sig naturligtvis lika bra som svenska ungdomar, men en del har svårigheter att följa skolarbetet, därför att de inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Det medför i sin tur att de får svårigheter att vidareutbilda sig och få ett bra arbete. Det är ett fåtal invandrarungdomar som söker sig till högre utbildning. Fru talman! En bra flyktingoch invandrarpolitik handlar inte enbart om att säga ja vid gränsen utan måste också vara ett ja till ett bra liv i vårt svenska samhälle, med rätt till arbete, utbildning och bostad — det som vi har som mål för vår invandrarpolitik.

Fru talman! Vi har olika kunskaper, och det är mycket värdefullt att människor har det. I de länder som jag har arbetat mest med känner jag till många fall som har kommit tillbaka, gripits, fängslats och försvunnit. Det gäller antagligen också i andra länder. Jag har nu tittat litet på hur det går för de kosovoalbaner som utvisas. De tas regelmässigt in för förhör. De frågas ut om dem från deras land som de har träffat här i Sverige och vad de ägnar sig åt. För den som inte är samarbetsvillig väntar misshandel och fängelse, ibland föregått av dom, ibland inte. Det kan i vissa fall röra sig om flera år. Det har också förekommit att personer i detta läge mist livet i samband med misshandel och tortyr. Vi har olika kunskaper. — Jag tycker inte att mottagandet skall upphöra vid gränsen. Som sfi-lärare i 20 år och genom kontakter med de familjer som har stannat i Sverige vet jag ungefär hur mottagandet går till. Det är självklart att de skall få ett drägligt liv här, men vi skall inte heller misstro deras egna möjligheter att skapa sig en framtid i Sverige. De som får en viss start klarar sig sedan ganska bra — de som är friska och unga. Några kanske behöver en komplettering av sin utbildning, kanske något ytterligare, och sedan kan de få arbete. Här måste arbetsgivarna kopplas in. Det finns arbetsgivare som säger att de föredrar att anställa invandrare eller flyktingar, därför att de är de bästa arbetarna. Myndigheterna måste alltså vara aktiva när det gäller att engagera arbetsgivarna för att anställa invandrare på alla nivåer. För att återkomma till Kosovo vill jag säga att det har framkommit att det händer fruktansvärda saker där, som att människor tvångssteriliseras och att värnpliktiga försvinner. Kistorna får inte öppnas ens när de döda kommer hem för begravning — föräldrarna får inte se sin döde son. Tvångssterilisering förekommer i skolorna. Kvinnorna törs inte föda barn på sjukhuset, därför att barnen dör under mystiska omständigheter i en helt annan utsträckning än serbiska barn. Det förekommer ett alldeles enormt förtryck i Kosovo, och det är ganska okänt. Jag anser att man borde skicka ut opartiska delegationer som undersöker förhållandena och samtalar med dem som har upphållstillstånd i Sverige, som inte är oroliga eller rädda utan vågar tala ut. Sådana här undersökningar behöver göras i flera länder — jag tog bara ett exempel. Med olika kunskaper kan vi lära av varandra, och då kan det bli en bättre flyktingpolitik i Sverige.

Fru talman! Ragnhild Pohanka nämnde undantagstillstånd, och det beslut som fattades den 13 december anser jag vara ett undantagstillstånd för mänskliga rättigheter. I en debatt tidigare här i kammaren har vi konstaterat att invandrarministern den 20 november, dvs. knappt en månad före decemberbeslutet, inte ansåg att flyktingmottagningen var i kris.

Norra Finland brann, och människor flydde med allt vad de ägde.

Invandrarpolitiska frågor handlar, som Maria Leissner sade, mycket om att vi inte skall omhänderta människor bara därför att vi har tagit emot dem. Vi måste vara mycket mer flexibla när det gäller själva utslussningen till kommuner. Människor skall ha möjlighet att själva skaffa sig lägenhet och arbete och förflytta sig mellan kommuner. När en invandrare kommer till en kommun får kommunen ett engångsbidrag, och sedan är det mycket svårt för denna person att flytta till en annan kommun, även om han kanske har möjlighet att få jobb där, då pengarna från invandrarverket redan har betalats ut. Det finns en sådana mängd saker som helt enkelt måste ses över. Jag upprepar därför att vi anser att det måste tillsättas en kommitté för att se över dessa frågor.

Fru talman! Maud Björnemalm beskrev ganska vältaligt den verklighet som låg bakom regeringens beslut den 13 december, och det är inget tvivel om att realiteterna var precis sådana. Som ordförande i invandrarnämnden i Södertälje, som är en kommun med betydande flyktingtillströmning, har jag mycket konkret upplevt precis de här problemen. Utvecklingen ledde till att en panikåtgärd av det slag som vidtogs blev nödvändig. Man kan säga att det var ett sammanbrott för regeringens flyktingpolitik. Vi har uttalat vår förståelse för att den här typen av drastiska åtgärder blev nödvändig, även om det var tragiskt att denna situation uppstod. Men frågan just nu är inte varför detta skedde utan hur vi går vidare. Vad blir nästa steg? Det är ändå en undantagsparagraf som regeringen har tillämpat. Riksdagens beslut om principerna för det svenska flyktingmottagandet är inte undanröjt, och jag vet inte om regeringen har några planer på att i proposition föreslå en i grunden ny flyktingpolitik. Några sådana signaler har i varje fall inte nått mig. Under sådana förhållanden måste vi dock se till att det inte uppstår ett nytt kaos den dag då undantagsbeslutet hävs. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde i mitt första inlägg: Vilken planering har regeringen för att vi skall kunna få ett flyktingmottagande som stämmer med de grundläggande värderingar som vi har och som riksdagen har lagt fast? Enligt dessa värderingar skall vi hantera de här frågorna och verkligen ta emot de flyktingar som kommer hit på ett vettigt sätt. Vilka åtgärder planerar regeringen dels här hemma för att få till stånd ett effektivare mottagande och en bättre prövning av flyk tingskälen, dels för att få till stånd en bättre internationell samordning och en bättre information utåt? Förekommer det något sådant arbete? Nu ser jag till min glädje att också invandrarministern kommit in i kammaren. I den mån som Maud Björnemalm inte kan svara på mina frågor — vilket jag kan förstå — kan kanske Maj-Lis Lööw göra det.

Herr talman! Det är välgörande att höra Pär Granstedts uttalanden och förklaringar. Han deklarerar trots allt att centern för sin del vill se ett slut på det undantagstillstånd som råder för asylsökande. Jag vill instämma i frågan till Maud Björnemalm om huruvida det gäller en permanent eller en tillfällig förändring. Under hur lång tid skall den gälla? Var finns det bortre parentestecknet? Det är mycket oklart om socialdemokraterna även i fortsättningen kommer att mera definitivt fullfölja en moderat flyktingpolitik, som man i mycket stor utsträckning har fört under den senaste tiden. Finns det några planer på att helt avskaffa paragrafen om flyktingliknande skäl, sisom moderaterna har föreslagit? Vilken skillnad finns det egentligen mellan en moderat och en socialdemokratisk flyktingpolitik? En del tycker att det här förslaget är bra, säger Maud Björnemalm. Det skulle vara intressant att höra vilka. Men det är kanske litet tråkigt att lämna en mera utförlig lista över de enskilda och de grupperingar som tycker att detta förslag är bra. Något av det tråkigaste med det fattade beslutet är att regeringen uppenbarligen inte har varit särskilt bekymrad över det sällskap som man har hamnat i med denna åtgärd. Med sitt beslut har man också bidragit till att ”dra ur proppen” när det gäller främlingsfientligheten i Sverige. De människor som hyst och hyser en flyktingskräck har fått denna skräck legitimerad. Är det inte heller något problem, Maud Björnemalm, att man fortsätter att förvärra klyftan mellan regeringens flyktingpolitik å ena sidan och den uppfattning som kyrkor, samfund och humanitära organisationer hyser i Sverige å andra sidan? När tänker man förbättra sina relationer med den delen av Sverige? Det finns också många andra frågor som skulle behöva tas upp i denna debatt, men jag vill till slut när det gäller värdigheten i mottagandet bara fråga: Är det inte litet av hyckleri att hävda att det är mera värdigt att avvisa skyddsbehövande flyktingar till situationer som kan innebära att de arresteras och i vissa fall kan emotse tortyr? Detta, Maud Björnemalm, är verklighet. Det sitter ett flertal kurdiska flyktingar på flyktingförläggningar, bl.a. i Bräcke, som har dokumenterade tortyrskador men som ändå får nej från regeringen. Det är i slutändan de människorna som blir offren för regeringens nya flyktingpolitik.

Herr talman! Jag ber att få upprepa min tidigare ställda fråga om vilka erfarenheter man nu har fått av de ökade resurserna till arbetsförmedling arna. Alla har här sagt att det är mycket viktigt att flyktingarna så snart som ligt kommer i arbete. Vi har för vår del föreslagit att arbetsgivarna direkt skall kunna ta kontakt på förläggningarna. Vi vill också öppna möjligheter till en viss arbetskraftsinvandring, så att vårt land den vägen kan ta emot flera från omvärlden. Allt som har sagts om förbättrade möjligheter till arbete, svenskundervisning, tillvaratagande av flyktingarnas/invandrarnas tidigare utbildning och erfarenhet osv. ställer vi oss alla bakom, och vi måste på de punkterna vara långt mera effektiv än i dag. Vi kan inte ta emot människor enbart för att de skall hamna i ett passivt omhändertagande. Jag vill härefter ställa frågan: Vilka är det som är flyktingfientliga i den grupp av talare som har yttrat sig här i dag? Jag ställer den frågan därför att det verkar som om vissa ledamöter och partier vill framstå som mer flyktingvänliga än andra. Jag skall inte ta upp den kampen, utan jag låter människor utanför denna kammare ta ställning till vad som bäst gagnar asylsökande och flyktingar. Jag vill för min del säga att jag anser det mest flyktingvänliga vara en klar och konsekvent politik vilken ger ekonomiska resurser att verkligen ge en fristad till människor som söker sig hit, vilken ger klara signaler till omvärlden och vilken ökar det internationella samarbetet för en bättre harmonisering av utlänningsoch flyktinglagstiftningen. Jag har alltid arbetat för människor som har det svårt på olika sätt, och det är för mig självklart att både jag och mitt parti ställer upp för en flyktingvänlig politik, men det är viktigt att man när man handlägger flyktingärenden inte blundar med båda ögonen utan ser verkligheten sådan den är. Det handlar om att vara uppmärksam också på de negativa tendenser som finns i detta sammanhang. Vikten av att vi inte särbehandlar människor har påpekats av flera tidigare talare, och jag instämmer med dem. Men jag skulle också vilja fråga: Hur har det gått med dokumentlösheten? Har det blivit bättre resultat av de åtgärder som regeringen har vidtagit eller får vi i dag hit också en mängd människor som inte borde få en fristad här? Jag tänker på att många av invandrarna faktiskt är grova brottslingar, och det är något som oroar allmänheten utanför det här huset, även om många ledamöter blundar och håller för båda öronen.

Herr talman! Först några ord till Ragnhild Pohanka, som talade om sin erfarenhet från olika länder. Vi utgår från att också invandrarverkets personal, som gör de här utredningarna, har kunskap om andra länder. Till Berith Eriksson vill jag säga att vi har ett demokratiskt fattat beslut om hur vårt flyktingmottagande skall utformas. Det är kommunerna som har hand om inslussningen av flyktingarna till arbete och bostad. Vad menar Berith Eriksson egentligen? Skall vi bara bevilja asyl och sedan låta människorna få klara sig själva? Det är ju faktiskt så att vi alla bor i kommuner här i landet. Alla måste få en bostad och ett arbete. Det har ju visat sig — trots den hjälp som vi ger — att det är svårigheter. Vad blir det då vi får, om vi inte tar hand om våra flyktingar i ett kommunalt flyktingmottagande? Jo, vi får ett slags gråzon med människor som inte har vare sig trygghet eller rättigheter. Pär Granstedt frågade: Hur går vi vidare? Det är en svår fråga att besvara. Ett ökat antal kommunplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få ut flyktingarna i arbetslivet, så att de kan försörja sig själva, tror jag är de åtgärder som vi främst måste satsa på för att kunna ha ett bra och värdigt flyktingmottagande. Maria Leissner gör precis som vanligt — hon svarar inte på några frågor. Jag frågade henne vad alternativet var. Jag undrar: Vad vill egentligen Maria Leissner och folkpartiet? Man har tidigare sagt att man är för en reglerad invandring, men som jag tolkar Maria Leissner är man för en reglerad invandring men vill ändå att alla som kommer skall få stanna. Gullan Lindblad frågade om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har gett resultat. Ja, det har de gjort. Det förekommer många olika projekt ute i kommunerna för att få ut flyktingarna i arbetslivet. Men det är klart att arbetsmarknadspolitiska åtgärder tar tid. När det gäller dokumentlösheten är det faktiskt så att det fortfarande kommer asylsökande som saknar dokument. Som Gullan Lindblad vet har vi ett vilande lagförslag, bl.a. för att komma till rätta med dokumentlösheten.

Herr talman! Jag vill återigen upprepa detta med kunskaper. Jag har inte ifrågasatt att inte andra också har kunskaper, men vi har olika kunskaper. I regel är det en fördel om man kan dela med sig av kunskaper till varandra. Ingen har här nämnt tredje världen som flyktingmottagare, trots att tredje världen är den största flyktingmottagaren. De fattigaste länderna bär merparten av denna börda. I Afrika finns t.ex. en OAU-konvention, som är mycket mera generös när det gäller flyktingstatus. Man har en helt annan syn på flyktingar. Jag vet att man har mycket dåliga flyktingläger där nere, men jag vill tala om, att det ändå är de som bär den största bördan. Där lider ju även lokalbefolkningen stor nöd, så det kanske är ungefär samma förhållanden om man jämför. Någon sade att vi tänker ur Sverigs synpunkt. Det är riktigt — vi bor i Sverige, och vi är svenskar. Men man måste också sätta sig in i flyktingens synpunkt. Det är inte lättare för en flykting att åka tillbaka därför att vi har svårigheter att ta emot dem som behöver skydd än om de bara blir avvisade av andra skäl. Man måste alltid sätta sig in i de behov av flykt som de hade när de flydde och de behov av skydd som de har när de kommer hit. Det är riktigt att vi har en arbetskraftsbrist. Men det är häpnadsväckande att Gullan Lindblad säger att vi inte kan emot så många flyktingar, i samma andetag som hon talar om arbetskraftsinvandring. Jag tycker det är självklart att vi i första hand skall försöka slussa ut våra flyktingar på arbetsmarknaden, innan vi börjar tala om arbetskraftsinvandring.
Herr talman! Det har även från socialdemokraternas håll talats om att vi behöver en arbetskraftsinvandring. Men det har inte Maud Björnemalm sagt i dag, så jag får ta tillbaka mitt påstående.

Herr talman! Ja, Maud Björnemalm, vi behöver vara mer flexibla när det gäller att ta vara på flyktingarnas egna initiativ. Beträffande engångsbidraget till kommunerna sade jag att vi kanske måste se över hur detta skall betalas ut och om det skall vara ett engångsbidrag. I flera fall har det ju varit på det sättet att när en flykting med uppehållstillstånd har kommit till en kommun så har kommunen fått bidraget, men sedan har ingen annan kommun velat ta emot denna person när vederbörande ville flytta. Vilka klara besked är det vi skall ge, och till vilka? I regel offrar vi ett antal människor från ett visst land för att få fram ett besked från det landet. Hela resonemanget om brottslighet och om vilka som är riktiga flyktingar och vilka som inte är det är just det som underblåser utlänningsfientliga stämningar i samhället. Det beslut som togs i december ger signalen: Nu översvämmas landet av flyktingar, nu måste vi sätta stopp här! Det är klart att människor blir skrämda, om det är på det sättet man pratar om flyktingar och flyktingars behov. Jag vill avsluta med att gå tillbaka till det jag började med. När vi talar om flyktingar, skall vi utgå från flyktingarnas behov och inte föra diskussionen med utgångspunkt i våra egna behov och värderingar. Vi måste sätta oss in i varför den här personen har flytt och inse att den personen behöver vårt skydd. Det är därför vi skall ha en generös flyktingpolitik, och det är därför vi skall upphäva beslutet från december.

Herr talman! Det är ju så att det svenska flyktingmottagandet i dag styrs av en undantagsparagraf. Sverige saknar alltså för närvarande en i riksdagen förankrad långsiktig flyktingpolitik. Det är därför jag så envist har frågat efter regeringens strategi för att vi skall kunna komma tillbaka till en i riksdagen förankrad långsiktig flyktingpolitik som, utgår jag från, bör vila på samma principiella grund som den vi har haft tidigare. Det som Maud Björnemalm talar om, att man måste få fram litet mera kommunplatser och göra insatser för att sätta flyktingar i arbete, tycker inte jag ger vid handen att det pågår något arbete i regeringen för att se till att vi får denna långsiktiga strategi för en långsiktigt hållbar flyktingpolitik. Det kan ju hända att riksdagsgruppen inte är informerad om vad regeringen har för sig. I så fall är det enbart beklagligt att Maj-Lis Lööw nu, efter att ha suttit tyst en stund, har lämnat kammaren. Jag har inledningsvis pekat på ett antal problem som man bör angripa för att få en sådan långsiktig strategi. Jag har sagt att man måste komma fram till en samsyn med kommunerna när det gäller flyktingmottagandet och se till att kommunerna får de resurser som de anser sig behöva för att kunna exempelvis lösa skolproblem, göra sociala insatser osv., så att man verkligen får fram de kommunplatser som behövs. Jag har sagt att vi behöver få till stånd en effektivare prövning, så att vi verkligen tar emot dem som bör tas emot i Sverige. Jag har sagt att vi måste se till att mottagningsresurserna allmänt sett förbättras. Jag har sagt att vi måste se till att få ut bättre information till flyktländerna om förutsättningarna för att bli mottagen i Sverige, så att vi slipper alla dessa tragiska fall med folk som söker asyl här förgäves.

Jag är förvånad över att någonting sådant inte har redovisats. Likheten med den ekonomiska politiken är på den punkten iögonenfallande. Där inför man ju också ett undantagstillstånd och är sedan tydligen utan några som helst planer på hur man skall kunna lösa de verkliga, underliggande problemen och återgå till ett normaltillstånd igen.
Herr talman! Det är befriande att höra Pär Granstedts tal när han efterlyser ett normalförhållande. Jag vill instämma i den frågan och upprepa Pär Granstedts och mina frågor. Maud Björnemalm har fortfarande chansen att svara på dem. Hur länge till skall det här undantagstillståndet gälla? Kommer det ett förslag eller kommer det inte ett förslag om att permanenta detta tillstånd, t.ex. om att avskaffa paragrafen om flyktingliknande skäl? Till sist, Maud Björnemalm, vore det intressant att också få veta vad det egentligen är som skiljer socialdemokratisk flyktingpolitik från moderat flyktingpolitik. Finns det någon skillnad över huvud taget? Maud Björnemalm efterlyste folkpartiets alternativ. Jag tror faktiskt att jag redogjorde för dem redan i mitt inledningsanförande, men det kan hända att Maud Björnemalm hade en redan färdigskriven replik och bara läste upp den. Men för den som läser protokollet framgår det nog att vi efterlyser en strukturförändring av flyktingmottagandet — att man mer litar till flyktingens egna inneboende resurser och att vi slutar att se flyktingen enbart som en resurskrävande individ som behöver socialbidrag i ett antal år innan vederbörande kan släppas ut i det vanliga samhället. En annan sak som vi har föreslagit många gånger här i kammaren är att Sverie skall gå i spetsen för en mer flyktingvänlig politik i Europa i stället för att som nu sprida idéer till andra europeiska länder om hur man på ett effektivt sätt kan stänga dörrarna för asylsökande. Det är utomordentligt beklagligt att Sverige blir ett dåligt föredöme för andra europeiska länder nu när vi avskaffar möjligheterna för människor med bl.a. flyktingliknande skäl att komma hit. Det förslag som vi tills vidare försvarar är alltså identiskt med stora delar av den regeringspolitik som Maud Björnemalm var så entusiastisk för här i våras — det kan kanske räcka till att börja med. Det har från regeringen talats mycket om att vi sänder ut fel signaler, signaler om att vi är så oerhört generösa, och att vi därför får en oproportionerligt stor andel av de flyktingar som kommer till Europa. För då regeringen en konsekvent politik! Om man skall skicka ut rätt signaler till flyktingar måste man be utrikesminister Sten Andersson att han upphör med att försöka medla i konflikten mellan Israel och palestinierna, att han slutar bjuda in Walter Sisulu och de andra ANC-ledarna och att hylla befrielskampen i Sydafrika. Vi får då upphöra med att på olika sätt protestera mot diktaturer och ta avstånd från övergrepp. Först då kommer Sverige att skicka ut ”rätt” signaler till flyktingarna!
Herr talman! Flera talare har sagt att bland det viktigaste vi har att göra när det gäller att åstadkomma ett bra flyktingmottagande är att se till att de 7 000 människor som redan har uppehållstillstånd också kommer i arbete. Jag hoppas då att vi kan ta litet nya ideér till hjälp och att vi moderater kan få litet resonans för en del av våra förslag, t.ex. att arbetsgivarna själva skall få ta kontakt med flyktingförläggningarna och att man skall öppna för en viss arbetskraftsinvandring; det är förslag som jag har sett i motioner från både socialdemokrater och moderater i vårt utskott. Jag har noterat att fler och fler av de moderata förslagen efter hand har slagen om arbete under förläggningstiden vunnit bifall. Jag tänker då på fö och lån i stället för bidrag — vi var ganska ensamma om det. Vi har talat om friare resursanvändning för kommunerna, och nu kommer det tydligen en proposition, som vi avvaktar med otålighet och viss spänning. Jag påstår att dokumentlösheten är en allvarlig fråga. Vi skall inte blunda för att det kommer in väldigt många människor i vårt land som inte har här att göra. Jag skall återigen referera Ana Mari Narti, som väl åtminstone inte kan misstänkliggöras — hon är ju själv invandrare. Att inte tala om den brottslighet som invandrarna står för är, menar hon, direkt skadligt. Den välvilliga tystnaden om invandrarnas mindre vackra beteenden kan provocera fram ursinniga hatreaktioner, säger hon. Hon menar att invandrarna inte alls är tacksamma om massmedier och myndigheter idealiserar och inte vågar säga sanningen. Det är tydligen inte många i den här församlingen som vågar säga sanningen, men den är i varje fall uppenbar för många människor utanför det här huset. Jag möter tyvärr ett alltmer tilltagande motstånd mot flyktingpolitiken och en viss främlingsfientlighet. Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om att vi skall föra en flyktingoch invandrarpolitik som gör det möjligt att ställa upp och verkligen pressa tillbaka de tendenserna, som faktiskt breder ut sig alltmer i samhället. Det gör vi inte genom att behandla människor olika. som man har gjort i domstolarna, inte genom att låta flyktingar gå före i köer eller genom att på något annat sätt särbehandla dem. Detta är en viktig uppgift för oss när det gäller att integrera flyktingarna i vårt samhälle.
Herr talman! Jag skall försöka att reda ut det här med schablonbidraget för Berith Eriksson. Jag tror nämligen att Berith Eriksson missförstod mig. Det är ett bidrag som kommunerna får per mottagen flykting och som skall göra mottagandet flexibelt anpassat till flyktingen och flyktingens behov. Om man flyttar till en annan kommun får man ta med sig en del av det bidraget. Hur går vi vidare, frågade Pär Granstedt, och framlade många bra förslag till hur vi skall gå vidare. Eftersom flyktingpolitiken är allas vårt ansvar välkomnar jag en fortsatt diskussion om det. Nej, Maria Leissner, jag har inga färdigskrivna repliker, även om jag vid det här laget kan Maria Leissners argument och därför skulle kunna ha replikerna färdigskrivna. Maria Leissner vet också att det här beslutet är temporärt — det redde invandrarministern ut vid interpellationsdebatten förra veckan. Jag tycker inte att jag har någon anledning att upprepa de argument som hon då framförde.

Herr talman! På samma sätt som tidigare har moderata samlingspartiet under årets allmänna motionsperiod presenterat en lång rad förslag för att förstärka rättstryggheten. Vår utgångspunkt har varit att kriminalpolitiken måste sträcka sig över en mängd olika fält såsom skola, socialtjänst, sjukvård, bostadspolitik och familjepolitik. Vi anser att familjen har en avgörande roll när det gäller att förhindra att unga människor begår brott. Familjens betydelse för tryggheten och den personliga utvecklingen från barn till vuxen är grundläggande. Föräldrarna måste ha huvudansvaret för att barn och ungdomar får lära sig att visa respekt för andra människor. Att barnen får handlingsmönster och lär sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor är bästa vägen att förebygga brottslighet. Moderat familjepolitik ger vidgade möjligheter för familjerna att själva bestämma över sina villkor. Föräldrarna måste ta ett ökat ansvar för barnens utveckling och ges bättre möjligheter att svara mot detta ansvar. Herr talman! Sedan socialdemokraterna återfick regeringsmakten 1982 har miljonvallen för brott sprängts i vårt land. År 1988 polisanmäldes inte mindre än 1 086 211 brott. Samtidigt vet vi att den verkliga brottsnivån är betydligt högre än vad statistiken utvisar, eftersom alla brott inte anmäls. Den kriminalpolitik som förts av den socialdemokratiska regeringen har ofta utformats som om brott hade samband med allt utom brottslingens an svar för sina egna handlingar. En sådan kriminalpolitik kan bara leda till ett enda resultat, nämligen ökad brottslighet. Det är naturligtvis inte möjligt att här redogöra för alla de förslag som framlagts av moderaterna under årets motionsperiod. Jag skall bara något beröra den politik som vi föreslår skall föras i fråga om polisen och narkotikan. När det gäller polisens resurser har rikspolisstyrelsen begärt att 800 nya poliser skall utbildas under kommande budgetår. Detta är också regeringens förslag. Eftersom det inte är möjligt att i dagens läge ta emot fler aspiranter på polishögskolan, accepterar vi moderater detta antal. Den föreslagna ökningen av intagningen till polishögskolan leder emellertid inte till någon omedelbar förstärkning för polisen, eftersom det tar tre år att utbilda en polisman. Socialdemokraternas kraftiga nedskärningar av polisutbildningen under 1980-talet medför att det kommer att finnas ett stort underskott på poliser långt in på 1990-talet, även om antalet polisaspiranter ökar till 800 under det närmaste året. Det är därför nödvändigt att nyrekryteringen av poliser hålls på en hög nivå under lång tid framöver. Jag gör den bedömningen att det bara i polisdistrikten i Stockholms län, inkl. Stockholms polisdistrikt, skulle behövas minst 1 500 nya poliser. Läget är med andra ord närmast katastrofalt. Förutom den ökade intagningen till polishögskolan måste det nu vidtas åtgärder som ger omedelbar effekt. Vi moderater har därför föreslagit att det inom polisväsendet också skall nyanställas 600 administrativa befattningshavare. Därigenom kan ett stort antal polismän omedelbart frigöras för ren polistjänst. Med ett snabbt beslut skulle vi redan till sommaren kunna få ut fler poliser på gator och torg. Herr talman! Försvagningen av Sveriges polisväsende är en av de främsta orsakerna till att narkotikamissbruket ökat kraftigt i vårt land under de senaste åren. Samtidigt som den socialdemokratiska regeringen skurit ned polisens resurser har narkotikaproduktionen i världen satt nya rekord. Den ökade tillgången på narkotika har lett till ett ökat tryck på konsumentländerna, däribland Sverige. Nedskärningen av polisen har försämrat Sverigs möjligheter att stå emot trycket från de internationella narkotikasyndikaten. Den socialdemokratiska politiken har med andra ord banat väg för en ökad narkotikasmuggling till vårt land. Narkotikan har bokstavligen sköljt in över våra gränser under det senaste året. Droger som kokain, crack, khat och Ecstasy, vilka tidgare var sällsynta i vårt land, börjar nu bli vanligt förekommande här. I den regeringsförklaring som statsminister Ingvar Carlsson presenterade den 3 oktober sades att insatserna mot den illegala narkotikahandeln skall samordnas och förstärkas och att åtgärder mot missbruk bland ungdomar skall prioriteras. Men därefter har ingenting hänt. Av justitieministerns uttalanden här i kammaren har det i stället klart framgått att den hittills förda narkotikapolitiken skall ligga fast. Att agera på det sätt som regeringen här gör är detsamma som att ställa sig framför en skenande elefanthjord och ropa halt. Elefanthjorden fortsätter att skena och trampar snabbt ned allt som kommer i dess väg. På samma sätt fortsätter narkotikan att välla in över vårt land utan att hindras av verbala aktioner från regeringens sida. Herr talman! Vi har inte en chans att stoppa narkotikan, om det inte omedelbart vidtas genomgripande politiska åtgärder. En av dessa åtgärder är att skapa lagliga förutsättningar för att i större utsträckning kunna slå direkt mot marknaden. Genom att konsumenten trots allt är narkotikamarknadens yttersta förutsättning och i praktiken den enda oersättliga länken i hela kedjan av aktörer inom narkotikahanteringen är det nödvändigt att det enskilda innehavet och missbruket står i centrum för den politik som förs på det här området. Vi moderater har föreslagit att narkotikastrafflagen skall ändras så att det blir möjligt för polisen att göra kroppsbesiktning, t.ex. ta blodprov eller urinprov, på misstänkta missbrukare. En sådan lagändring skulle bidra till att vi fick ett effektivt tryck på missbruksmiljöerna. Vi skulle därigenom kunna pressa de vårdbehövande mot nödvändig vård, pressa de icke vårdbehövande, dvs. nöjesknarkarna och nybörjarna, ur narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt från att över huvud taget börja använda narkotika. För att sätta press på langare och tillverkare har vi föreslagit höjningar av straffen för narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Maximistraffet för narkotikabrott bör enligt vår mening höjas från fängelse i tre år till fängelse i sex år. Den som gör sig skyldig till grovt narkotikabrott bör i fortsättningen kunna dömas till livstidsstraff. När det gäller den lägsta graden av narkotikabrott har vi i dag en helt oacceptabel praxis. I exempelvis Stockholm kan en person bära med sig ett hekto cannabis, tio gram amfetamin, två gram kokain eller ett gram heroin och ändå bara göra sig skyldig till det brott som kallas ringa narkotikabrott. Vi föreslår på den här punkten att lagen ändras så att såsom ringa narkotikabrott endast skall avses en så obetydlig mängd narkotika att den inte kan delas upp ytterligare före konsumtion. Vårt förslag innebär alltså att under rubriceringen ringa narkotikabrott bara får rymmas en enda s.k. dos. Herr talman! Det är nog ingen tillfällighet att varken justitieministern eller någon annan regeringsföreträdare finns i kammaren nu. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen visat att den inte har något större intresse för rättstrygghetsfrågorna. Jag hade dock i min enfald ändå trott att någon från regeringen trots allt skulle infinna sig så att vi kunde få en debatt.

Herr talman! Det var mycket bättre förr! Detta uttrycks ofta, i många olika sammanhang, i diverse frågor. Vad gäller det ämne vi nu berör, dvs. rättssäkerhet och därmed brottsbekämpning och minskat våld, får vi ofta höra just detta att det var mycket bättre förr. Det var lugnare, tryggare och vänligare. Var det så då? Var det bättre förr? Ja, om vi skall se på statistiken. Det anmäldes färre brott förr. Sedan 1950 har antalet anmälda brott femdubblats, och vi har nu passerat enmiljonstrecket när det gäller anmälda brott per år, precis som Jerry Martinger sade. Vad kan denna förändring bero på? Klart är, att den sociala kontrollen var större förr. Folk levde i ett samhälle där man kände varandra, respekterade varandra, höll efter varandras ungar, tog hand om varandra, brydde sig om och satte gränser. Social kontroll och stöd i form av socialt nätverk har onekligen brottsförebyggande och brottsbekämpande betydelse. De flesta levde i familjer med båda föräldrarna och därtill också fareller morföräldrar, mostrar, kusiner och andra släktingar i närheten. Man uppfostrades i herrans tukt och förmaning, som det hette. Grannsamverkan rådde i betydligt större utsträckning än i dag. Ja, alla hade det ju inte så här, men nog var det vanligare förr än nu. Nu är den sociala kontrollen sämre, familjerna ser annorlunda ut. Barn lever ofta med bara en förälder. Ofta känner inte grannar igen varandra. Många gånger saknas vuxna förebilder, särskilt manliga sådana. Den enskilda människans samvete, etik och moral har inte alltid getts tid att utvecklas i tillräcklig omfattning. Samhällsplaneringen har lett till koncentration, segregation och rotlöshet i stället för den decentralisering, samverkan och de lokalsamhällen som centern eftersträvar. I stället för att satsa på familjerna, förstärka föräldraoch vuxenrollen och ge möjligheter för föräldrar och barn att ha mer tid tillsammans, bl.a. via vårdnadsersättningen som centern vill ha, har det blivit tvärtom. Barnen ser allt mindre av sina föräldrar. För att få ekonomin att gå ihop har föräldrar och vårdnadshavare tvingats jobba mer och fler timmar, och fått allt mindre tid över för barnen. Samhället har i hög grad tagit över föräldraoch uppfostrarrollen. Det jag nu nämnt är säkert förklaringar till en del av den ökade brottsligheten, förklaringar som i sammanhanget enligt min mening alltför litet betonas. Självklart är orsakerna till brottslighet mycket mer komplexa än vad jag hittills har antytt. Bl.a. har drogerna en mycket stor betydelse när det gäller våld och brottslighet. Jag återkommer till detta senare. Men jag har velat påpeka behovet av att vidta förebyggande åtgärder i första hand för att få ett rättssäkrare och tryggare samhälle, i stället för att mera ensidigt. såsom sker alltför ofta, mest tala om fler poliser, hårdare straff och olika påföljdsfrågor. Lagar och bestämmelser, insatser från rättsvårdande myndigheter såsom polis, domstolar och kriminalvård är mycket viktiga, men bör ses som ett komplement till de olika förebyggande åtgärderna, och de kan aldrig ersätta dem. Jag vill nu återkomma till drogernas betydelse för brottsligheten. De flesta våldsbrott begås av alkoholpåverkade, och flertalet brottsoffer är också påverkade. Samhället kommer aldrig till rätta med våldsbrottsligheten, om inte alkoholproblemet tas på allvar. Enligt undersökningar skulle man kunna reducera vanebrottsligheten 30-40 Z6 med hjälp av generella åtgärder av typ alkoholpolitiska restriktioner. Det är särskilt viktigt att vidta åtgärder för att ungdomars alkoholkonsumtion skall minska, eftersom tidig debut ger en större risk för beroende. Därför är vi från centerns sida beredda att höja utskänkningsåldern till 20 år. Då skulle man också nå en bättre överensstämmelse mellan åldersgränsen för inköp på systembolaget och restaurangerna. Det är ju underligt som det är i dag, att det är förbjudet för 18 och 19-åringar att köpa sprit och öl på systembolaget men fritt fram för dem på krogen. Det behövs dessutom en större restriktivitet än hittills med beviljade tillstånd för alkoholutskänkning och bättre möjligheter att kontrollera efterlevnaden av gällande bestämmelser. För att ungdomar inte i fortsättningen skall stå utanför krogarna och hänga på kvällarna och bråka, är det mycket viktigt att kommunerna skapar lockande drogfria ungdomsmiljöer som ett alternativ för ungdomar under 20. Polisen måste också ges tillräckliga möjligheter att ingripa när det gäller omhändertagande av alkoholoch drogpåverkade personer. I dag måste dessa personer vara mycket kraftigt berusade, innan polisen med hjälp av 13 § polislagen kan tillfälligt omhänderta vederbörande. En lägre toleransnivå behövs, liksom en skärpning av 13§ i polislagen, för att polismannen skall kunna ingripa på ett effektivare sätt och därmed bidra till ett minskat våld och en lugnare och tryggare miljö utomhus. Att höja alkoholpriserna kan också bidra till en minskning av alkoholkonsumtionen. Det är emellertid en svår avvägningsfråga. När är ett alkoholpris för högt, så att det i stället lockar till en ökad hembränning eller leder till en risk att framför allt nyfikna ungdomar provar på billigare knark i stället? Eftersom narkotikan flödar in i vårt land, har priserna blivit relativt låga, så låga att det på sina håll är billigare att berusa sig med hasch än med sprit. Häri ligger det enligt min bedömning en mycket stor fara som man inte får glömma bort. ; Det är därför mycket viktigt att narkotikan bekämpas effektivt på alla nivåer. Det gäller i odlingsländerna, vid gränserna, men framföra allt på gatulangningsnivå. För att lyckas med detta behövs ökade polisresurser, vilket vi i centern har krävt. Det behövs också ändrade lagar och bestämmelser. Bl.a. måste fängelse i straffskalan införas för bruk av narkotika för att ge möjlighet till blodoch urinprovstagningar och husrannsakan, som Jerry Martinger krävde, för att därigenom mera effektivt bekämpa narkotikan. Vården måste också förbättras för missbruksgrupperna. Här är en stor brist, anser jag. För att finansiera sitt missbruk ägnar sig många åt stölder och inbrott, det känner vi väl till. Vanligt folk, dvs. svensken i gemen, köper det mesta av detta stöldgods i god tro, som det heter. Vi vill från centerns sida skärpa godtroslagen, så att det blir svårare att avyttra stöldgodset. Dessa och många fler åtgärder har vi föreslagit i vår partimotion.

Herr talman! Brottsligheten i Sverige befinner sig på en historiskt sett hög nivå. Trots detta inbjuder situationen till en viss optimism och ger utrymme för en mer progressiv och offensiv kriminalpolitik. I ett internationellt perspektiv ligger våldsbrottsligheten i vårt land på en förhållandevis låg nivå, särskilt när det gäller våldsbrottslighet med dödlig utgång. Misshandelsbrotten ökar visserligen enligt polisstatistiken, men andelen människor som utsatts för våld under det senaste året är sedan slutet av 1970-talet konstant enligt statistiska centralbyråns intervjuundersökningar. Efter 1950 och 1960-talens snabba ökningar av stöldbrottsligheten är nu utvecklingen betydligt lägre. Den här utvecklingen tycks till en del förklaras av att de ungas brottslighet inte längre stiger. Narkotikamissbruket har också stabiliserats bland de äldre, och bland de unga är den påtaglig. På ett område, som inte har berörts så mycket, finns en oroväckande utveckling, och det är när det gäller ekobrottslighet. Jag vet att Sören Lekberg senare under den allmänpolitiska debatten kommer att ta upp denna fråga. Jag vill inte ge denna bild för att på något sätt bagatellisera den brottslighet som förekommer, men det är nyttigt att se fakta i ögonen och inte låta förvilla sig av sensationella beskrivningar av enskilda brott och brottslighet. Det är väsentligt att söka mildra effekten av de skador brottsligheten medför och då särskilt att ge brottsoffer hjälp och stöd. Polisens resurser bör i högre grad ställas till den enskilda människans tjänst och användas för utredning av brott som medborgarna traditionellt upplever som hotande. Det är viktigare att söka mildra skadorna av brott än att straffa gärningsmän. Dagens kriminalpolitiska diskussion kännetecknas av en falsk motsättning mellan gärningsmän och brottsoffer. Offren hjälps sällan genom att gärningsmannen bestraffas — möjligen tillfredsställs hämndkänslorna hos en del. Offren hjälps däremot när de känner sig tagna på allvar, genom att polisen utreder brotten, genom tillgång till kurativ hjälp, genom ekonomisk kompensation i form av skadestånd m.m. Som jag tillsammans med andra socialdemokratiska ledamöter framhållit i en motion bör försäkringssystemets brottsalstrande effekter klarläggas. Detta system fungerar ofta på ett helt annat sätt än vad många föreställer sig. Försäkringsbolagen arbetar enligt en princip som skulle kunna formuleras så: I stället för att besvära dig med skyddsanordningar kan du försäkra dig hos oss. Konsekvensen av detta är att skadefrekvensen i form av stöld och annan sakskada som omfattas av försäkring tenderar att hamna på en betydligt högre nivå än som skulle vara nödvändigt om också andra intressen än bolagens egna fick ligga till grund för premiesättning och utformning av försäkringsvillkor. Den fråga som bör ställas här är om ingen skada alls trots allt inte är bättre än en i bästa fall generös ersättning i efterhand. En annan viktig brottsförebyggande insats är att söka minska brottsligheten genom att påverka den s.k. tillfällestrukturen. Den som marknadsför brottsalstrande varor och tjänster bör även bära ett ansvar för brottsprevent tiva åtgärder. Tanken om förorsakarprincipen har utvecklats inom milj ten och borde kunna utvidgas till att gälla även inom det kriminalpolitiska området, dvs. att man ser brott som en störning av den sociala miljön, förorsakad av producenten. Under 1960-talet garanterade exempelvis bankerna i vinstsyfte inlösning av checkar mottagna i detaljhandeln, även då checkarna visat sig vara falska. Vi vet att denna ordning efter starka påtryckningar från rikspolisstyrelsen ändrades, och följden blev en drastisk minskning av checkbedrägerierna på två år, från 39 000 till 7 000. Brottsförebyggande rådet har nyligen utgivit en skrift om en rad brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas. Jag vill i detta sammanhang gärna instämma i vad Ingbritt Irhammar har sagt om alkoholens orsaker när det gäller brottslighet. Detta finns väl dokumenterat i undersökningar inte bara från BRÅ, utan även från annat håll. Alkoholen har, Jerry Martinger, långt större brottsframkallande verkningar än narkotikan. Det framgick också av Ingbritt Irhammars anförande. Det är angeläget att skriften från BRÅ får en bred spridning och att den följs upp med en kraftig information runt om i landet. Det är över huvud taget av stor betydelse att den brottsförebyggande verksamhet som leds av BRÅ inte bara i ord lovprisas för sina insatser utan också får successivt utökade resurser. I jämförelse med många andra länder är de anslag som i Sverige ges till den brottsförebyggande verksamheten alltför låga. Det finns anledning för oss att i samband med den kommande forskningspolitiska propositionen bevaka denna fråga. År 1988 utdömdes över 18 000 frihetsstraff i vårt land. Statistiken föreligger ännu inte för 1989, men antalet torde uppgå till ca 19 000. Det är också ett historiskt rekord. Ökningen sedan 1985 har uppgått till ca 10 000 nya fängelsestraff per år. Denna utveckling beror inte bara på brottsutvecklingen i sig utan har även andra orsaker när det gäller lagstiftningen. Det finns därför all anledning att nu se till att lagstiftningen och rättstillämpningen går i den riktningen att vi kan minska antalet fängelsestraff. Alla är i ord ense om att fängelsestraffen har negativa verkningar, utom möjligtvis Jerry Martinger. Det är angeläget att omsätta orden i handling.

Herr talman! Hans Göran Franck sade att ungdomsbrottsligheten inte längre ökar. Jag vill då påpeka att brottsligheten sträckt sig allt längre ned i åldrarna. Sådant som 16-åringar gjorde för 25 år sedan görs i dag av 13 åringar, inte för att 13-åringar i och för sig skulle vara mer brottsbenägna än de som var 13 år i mitten av 1960-talet, utan helt enkelt därför att dagens ungdom i många avseenden är mer företagsam än gårdagens ungdom. Det finns ingen registrering i fråga om brott som begås av ungdomar under 15 år. Eftersom sådan saknas kommer inte dagens brottsstatistik att ge en riktig bild av verkligheten. Om polisen ges tillstånd att registrera ungdomar under 15 år, vilket vi moderater har föreslagit, kommer vi att få en heltäckande statistik också i fråga om hur omfattande brottsligheten är. Vi menar att en sådan registrering är nödvändig, bl.a. för att vi skall kunna få en fullständig bild av ungdomsbrottsligheten. Annars kan man så att säga inte vidta rätt åtgärder för att avhjälpa den. Denna registrering är också nödvändig av den anledningen att det i dagens läge är väldigt svårt för polisen att arbeta, eftersom varje person under 15 år som de träffar i brottssammanhang för dem framstår som helt ”ren”. Polisen har inte sedan tidigare tillgång till uppgifter på denna person, något som skulle vara en fördel. Hans Göran Franck har sagt att också narkotikabrotten har minskat i antal. Det är riktigt att antalet anmälda narkotikabrott har minskat under de senaste åren, men detta beror i stor utsträckning på att socialdemokraterna under 1980-talet har skurit ned polisens resurser så kraftigt. Narkotikabrott är s.k. upptäcktsbrott, dvs. brotten uppdagas i första hand genom polisens spaning och utredning. Om det då inte finns några poliser, upptäcks naturligtvis inte heller några narkotikabrott. Man kan alltså säga att antalet upp täckta narkotikabrott i hög grad står i relation till polisens styrka. Detta är således anledningen till att antalet anmälda narkotikabrott har sjunkit under de senaste åren. Med en förstärkning av polisens resurser kommer antalet narkotikabrott att kraftigt öka i statistiken, eftersom narkotikan nu har fått en så stark utbredning i Sverige i jämförelse med vad som tidigare var fallet. Jag är, Hans Göran Franck, medveten om att en stor del av brottsligheten naturligtvis beror på alkoholen. Eftersom jag i mitt anförande inriktade mig på att tala om polisen och narkotikan, fanns det inte utrymme för att närmare gå in på frågan om alkoholens påverkan på brottsligheten.
Herr talman! Jag är överens med Hans Göran Franck om att det många gånger är viktigare att mildra skadorna av brott än att straffa gärningsmännen. Jag är förvånad över att Hans Göran Franck inte började i rätt ände av kedjan genom att nämna behovet av förebyggande åtgärder så att dessa skador inte uppstår. Detta måste väl egentligen vara den huvudsakliga utgångspunkten. Hans Göran Franck nämner endast de brottsförebyggande åtgärderna när det gäller personer som marknadsför en vara. Han säger att dessa skall ta på sig ett större ansvar. Detta kan jag också hålla med om, men jag saknade ändå många olika åtgärder.

Detta är insatser som kanske leder till att vi i stället får mindre skador av brott. Jag kan även hålla med om att vi måste försöka hitta fler alternativ och använda oss bättre av alternativ till fängelsestraff. Fängelse hjälper sällan en gärningsman att komma på bättre tankar. Man kan kanske på detta sätt skydda allmänheten, men vill man så att säga vårda gärningsmannen ur situationen, då är andra åtgärder bättre.
Herr talman! Jag uppskattar att Jerry Martinger i talade sig på ett mera måttfullt sätt än i det första inlägget. När det gäller ungdomsbrottsligheten bygger jag mina uppgifter på vad forskare vid Stockholms universitet och BRÅ kommit fram till. Det här kan förefalla litet överraskande för många som läser dagspressen och som tror att det är något helt annat. När det gäller narkotikabrottsligheten är det självfallet, liksom vid all annan brottslighet, så att hur man straffbelägger, hur man kriminaliserar och hur man sedan beivrar detta spelar roll för vilken statistik man får. Det är väl känt. Jag vill påstå att det är få brottsområden som under det senaste årtiondet relativt sett fått så mycket resurser som kampen mot narkotikabrottsligheten. Det har också framkommit i de redogörelser som vi har fått från de olika verk som har att göra med detta. Bekämpandet av våldsbrottsligheten har också fått mera resurser än många andra områden. Det är de två prioriterade områdena. Ett område som relativt sett har fått för litet resurser är kampen mot ekobrottsligheten. Jag har gång på gång framhållit att det är nödvändigt att ge bättre resurser till detta område. Många gånger har jag saknat detta i debatten från andra partiers sida; man tar inte frågan på tillräckligt stort allvar. Ingbritt Irhammar tar upp ett brett spektrum av brottsförebyggande åtgärder, och allmänt sett kan jag säga att jag helt håller med henne. När det gäller enskilda punkter om förhandsgranskning kan vi möjligtvis ha olika uppfattningar. Det är dock helt klart att breda samhällsinsatser är nödvändiga för att man skall kunna verka i brottsförebyggande syfte. När det gäller alternativ till fängelse uppskattar jag att Ingbritt Irhammar är på det klara med att vi måste gå vidare på den vägen och att de alternativ som finns i dag är helt otillräckliga.
Herr talman! När det gäller fängelsestraffet vill jag säga till Hans Göran Franck att jag anser att det är nödvändigt att ha fängelsestraff — för det första för att hålla en del grova brottslingar borta från samhället och för det andra i avskräckande syfte. Det viktigaste, enligt mitt sätt att se det, är nämligen inte straffet som sådant, utan hotet om ett straff. Straffet måste dock vara kännbart för att det skall utgöra ett hot. Det är riktigt som Hans Göran Franck säger att narkotikabekämpningen har fått stora resurser under de senaste åren. Konstigt vore det annars. Enligt min mening är det alldeles för dåliga resurser, om man har klart för sig vilken styrka de internationella narkotikasyndikaten har. Den internationella narkotikahandeln har i dag en väl utvecklad organisation till sitt förfogande. Verksamheten bedrivs i ett antal koncernliknande enheter som till sin konstruktion och storlek är väl jämförbara med de etablerade multinationella industriföretagen. Det är inte uteslutet att narkotikahandeln årligen omsätter närmare 1 000 miljarder dollar. Därmed har handeln med illegala droger passerat oljeindustrin. Det är bara vapenhandeln som omsätter mer. Vinsterna från narkotikahandeln kanaliseras systematiskt in i det legala samhället där de tvättas. Narkotikapengar finns inte bara i de länder som är traditionella producenter av narkotika, utan de finns på aktiebörser och i etablerade bankoch industriföretag över hela världen. Narkotikasyndikaten har enorma ekonomiska resurser till sitt förfogande och kan i dag köpa politisk och militär makt på ett sätt som aldrig har varit möjligt tidigare. I det läget måste vi naturligtvis anpassa våra resurser. I dagens situation måste narkotikabekämpningen i Sverige ha en mycket större omfattning än vad den har.
Herr talman! Jag tror att vi alla tre egentligen är ganska överens om att oberoende av om brott av olika typer ökar eller inte ökar så sker det alltför många brott och detta är oroande. För min egen del vill jag tillägga att jag tycker — vilket också utvecklingen visar — att ungdomsbrottsligheten har blivit råare och grövre. Den har alltför hög omfattning, och vi måste på olika sätt bekämpa den. När det gäller narkotikamissbruket finns vissa siffror på att det går ner och vissa oroande siffror på att det är på väg att öka igen. Totalt sett är vi kanske överens om att det finns för mycket narkotikamissbruk och att vi måste göra något. Vi måste alla göra det vi kan. Alla måste hjälpa till och visa att vi bryr oss om varandra, att vi vågar värna om varandra och att vi faktiskt respekterar varandra och livet litet mera. Vi behöver en förbättrad trygghet och en förbättrad rättssäkerhet. Detta tycker jag är det viktigaste att betona.
Herr talman! Det är helt klart att vi inte kan uppnå ett samhälle som är fritt från brottslighet eller fritt från straff. Vi måste sätta en viss grupp av människor i fängelse; den situationen kommer att bestå. Vi skall dock inte ha någon övertro på vad straffrättsliga medel och hot kan åstadkomma. Vi vet, det finns undersökningar, att avskräckning och hot inte i någon nämnvärd utsträckning påverkar straffnivån. Insikten om straffens bristande effektivitet kräver att kriminalpolitiken på allt sätt strävar efter att minimera brottsligheten, men också att minimera användningen av hot och straff och som alternativ använda andra former av kontroll, vilket Ingbritt Irhammar var inne på. Det kan ske genom att straffrätten inskränks utom när det gäller viktiga allmänna och enskilda intressen. Det kan ske genom en viss avkriminalisering och avgiftsbeläggning i stället. Det kan ske genom att bötesstraffet, som är en underskattat påföljd, kommer till ökad användning. Det kan också ske genom satsningar på belöningar och legala handlingsalternativ. Nu har jag inte talat om den verkligt grova brottsligheten. När det gäller de multinationella syndikaten som arbetar med narkotikabrott är jag helt överens med Jerry Martinger om att det är ett mycket stort problem. I det här sammanhanget räcker inte ert lands aktiviteter till, utan initiativen måste tas på allra högsta nivå. Så har också skett när Sverige har väckt denna fråga inom Förenta nationerna. En rad andra organ, t.ex. poliiära, och i övrigt de resurser som står till förfogande måste sättas in vid bekämpningen — inte bara i vissa delar av världen. Den här brottsbekämpningen måste breddas överallt där narkotikasyndikat förekommer, även om problemet i första hand har fokuserats till Latinamerika.